Herr talman! Det är inte realisationsvinstbeskattningsbestämmelserna som propositionen har gått igenom utan det är uppskovsbestämmelserna. Det är en liten del av realisationsvinstbeskattningen som den här propositionen handlar om. Om propositionen hade behandlat hela realisationsvinstbeskattningen, är det möjligt att även frågan om att byta ut ersättningsfastigheten mot en pensionsförsäkring hade varit med i sammanhanget. Men det har ju inte handlat om detta. Därför kvarstår jag i min uppfattning att det inte är riktigt att bryta ut denna fråga ur sitt sammanhang utan att man i stället bör avvakta den genomgång av bestämmelserna som utskottet enhälligt har begärt i sitt betänkande.
Herr talman! Den fråga som Bertil Johansson tagit upp gäller ju en del av uppskovsbestämmelserna. Det kan vi aldrig komma ifrån. Det gäller ju frågan om hur man skall få utnyttja de regler som är fastställda vid sådant uppskov där det finns en möjlighet enligt de nuvarande bestämmelserna att få teckna en pensionsförsäkring i stället för att köpa en ersättningsfastighet.

Herr talman! Brottsutvecklingen på senare tid är mycket oroande. Det gäller många brott av mer traditionell natur, men speciellt den form av kriminalitet som benämns den organiserade och ekonomiska brottsligheten. Bakom denna verksamhet finns gärningsmän som systematiskt och med olika metoder skaffar sig själva ekonomisk vinning på samhällets bekostnad. Det kan gälla enskilda personers eller brottssyndikats kriminalitet. Samarbete har utvecklats över nationsgränserna. Verksamheter med anknytning till narkotika intar en central plats i systemet. Den illegala narkotikahanteringen styrs av välorganiserade ligor med internationella förankringar som verkar på skilda håll. Det finns ett klart samband mellan narkotikabrottslighet och annan kriminalitet såsom rån, stöld, prostitution och misshandel. Sammantaget innebär de allvarliga angrepp mot enskilda människors liv, hälsa och trygghet. Vårt land har drabbats av en beräknande, hänsynslös och cynisk brottslighet. Det är mot denna bakgrund vi skall ta ställning till det förslag till ändring i lagen om kriminalvård i anstalt som behandlas i detta utskottsbetänkande. Det gäller bl.a. permissionsbestämmelser vid våra anstalter och möjligheten att vägra permissioner i vissa fall. Med utgångspunkt i den grymma verkligheten kan man konstatera att det är ytterst marginella förändringar som föreslås. Även om det är vällovligt att gå långsamt fram då det gäller förändringar hade det nog varit befogat att ytterligare strama upp bestämmelserna. I det syftet har Anne-Marie Gustafsson och jag inlämnat en motion med anledning av föreliggande propositionsförslag. De tankegångar som vi fört fram i motionen har det inte gått att nå enighet om inom utskottet, varför det nu föreligger två reservationer till detta betänkande som centerrepresentanterna i utskottet står bakom. Jag kommer att något utveckla reservation nr 1, och Håkan Winberg kommer senare att ta upp reservation nr 2. I ett remissyttrande över promemorian Permissioner inom kriminalvården, som tillhör förarbetena till detta lagförslag, säger Föreningen styresmän och assistenter inom kriminalvården att personalen påtagligt upplever att den hamnat i ett normkaos. Ett sådant uttalande från dem som arbetar inom kriminalvården ger verkligen anledning till eftertanke. Har vi lagar och bestämmelser som gör situationen kaotisk för personalen? I så fall är det verkligen illavarslande. Vi får hoppas att det beslut som kommer att fattas här i dag och de bestämmelser som därefter kommer att utarbetas kan leda till bättre förhållanden. 1973 års kriminalvårdsreform innebar bl.a. att man i ökad utsträckning satsade på öppna vårdformer och andra åtgärder, såsom generösa permissionsbestämmelser, i syfte att underlätta de intagnas anpassning till samhället. Den huvudinriktningen måste alltjämt gälla. Men vi kan inte bortse från att vi nu på våra anstalter har personer som kallt beräknande begått brott och som i Nr 52 ytterst begränsad omfattning torde vara åtkomliga för en positiv påverkan genom skilda kriminalvårdande insatser. Till denna grupp hör bl.a. de narkotikalangare som inte själva använder narkotika. De har ett väl utbyggt kontaktnät, och stora pengar är inblandade i denna brottslighet. För dessa personer medför alltid permissioner en uppenbar risk att de fortsätter sin brottsliga verksamhet. Det torde vara näst intill omöjligt att kontrollera deras förehavanden under en permission. Därför måste det vara stor restriktivitet när det gäller att bevilja permissioner för detta klientel. Om så ändå sker av synnerliga skäl måste permissionen ske under noggrann bevakning. 17 § i lagen om kriminalvård i anstalt regleras hur de intagna skall fördelas mellan öppna och slutna anstalter. Särskilda regler gäller för en speciell kategori intagna, nämligen dem som dömts till långa straff. De som dömts till fängelse i lägst två år eller internering med en minsta tid av två år skall enligt gällande lag placeras i sluten anstalt om det ”kan befaras att han är särskilt benägen att avvika och fortsätta en brottslig verksamhet, vilken på grund av omfattning och inriktning är av särskilt allvarlig karaktär”. Intagna som bedöms tillhöra denna grupp beviljas korttidspermissioner enligt restriktivare bestämmelser. Tvåårsgränsen innebär emellertid att bestämmelserna inte kan tillämpas på dem som dömts för grovt narkotikabrott eller grov varusmuggling av narkotika, om straffet bestämts till kortare tid än två år. Strafftider under två år kan komma i fråga även vid mycket allvarlig brottslighet, nämligen i de fall där beslut om förvisning har beaktats vid straffmätningen. Beslut om förvisning förekommer i betydande utsträckning i samband med straff för grov narkotikabrottslighet. Detta förhållande är inte tillfredsställande.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

Herr talman! Utformningen av permissionsreglerna för intagna vid kriminalvårdsanstalterna är svår att göra därför att åtskilliga motstridiga intressen gör sig gällande. För personer som gjort sig skyldiga till så allvarliga brott att de har ådömts frihetsstraff, har samhället det intresset att de efter straffets avtjänande inte mer skall begå brott, utan att de skall inordna sig i samhället och dess regler och där ha en meningsfull sysselsättning och tillvaro. Möjligheterna till olika slag av permission är väsentliga för den intagnes kontakter med livet utanför fängelset och för hans möjligheter att återanpassa sig. Det kan bidra till att minska antalet återfall i brott. Å andra sidan har den enskilde medborgaren rätt till skydd från samhället 135 mot att bli utsatt för brott. Vissa intagna begår uppenbarligen brott under permissioner. I den mån dessa kan utpekas till en viss grupp, är det rimligt att permissionsreglerna skärps för en sådan grupp. Den PM som ligger till grund för propositionen 62 visar att ca 90 96 av permissionerna sköts men att en mindre grupp intagna, några hundratal, som tidigare är starkt kriminellt belastade, i mycket stor utsträckning begår nya brott under permissioner. Nu visar sig också det egendomliga att denna brottsbenägna grupp får permission i större omfattning än övriga intagna. Justitieministern säger i propositionen att detta inte är tillfredsställande. Jag vill nog göra ett mer skärpt påstående och hävda att det är synnerligen anmärkningsvärt och helt oacceptabelt. Det är inte att undra på att en hel del människor i det här landet intar en kanske något onyanserad men allmänt negativ inställning till permissionsinstitutet när sådana förhållanden kan råda. Nu drar propositionen den som jag tycker riktiga slutsatsen av vad promemorian visar. Reglerna för den stora grupp som sköter sina permissioner skall göras något mer generösa, medan reglerna för den mindre grupp av starkt kriminellt belastade, som ofta begår nya brott, skärps. Hur än permissionsreglerna utformas kommer vissa permissioner att misslyckas. Brott kommer att begås under dessa. Men för att minimera den risken är det viktigt med väl fungerande samarbete mellan kriminalvården och polisen. Det framgår av propositionen att detta samarbete, trots att regler om det finns i det av kriminalvårdsstyrelsen utgivna s.k. anvisningscirkuläret, i vissa fall inte alls har fungerat. Från kriminalvårdens sida har man menat att man ofta inte fått besked om brott som intagna gjort sig skyldiga till under permission. Från polisens sida framhålls att man i många fall inte alls och i vart fall i regel för sent får besked om när permission har beviljats intagna, som har gjort sig skyldiga till grov brottslighet. Ett sådant bristfälligt samarbete kan inte accepteras. Frågan har också tagits upp i två moderata motioner, som behandlas i det nu aktuella betänkandet. Det påpekas i motionerna att det är utomordentligt allvarligt att anvisningscirkuläret inte följs och att det finns anledning att utvidga underrättelseskyldigheten så att polismyndigheten i större utsträckning får kännedom om fall av beviljade permissioner. Det gäller här sådana personer som är dömda för brott mot annans personliga säkerhet. Det har under utskottsbehandlingen upplysts om att överläggningar pågår om en utvidgning av underrättelseskyldigheten i enlighet med motionsyr kandena. Bertil Lidgard och jag har i ett särskilt yttrande velat markera hur viktigt vi från brottsbekämpningssynpunkt finner ett väl fungerande samarbete mellan kriminalvården och polisen. Detta samarbete måste nu komma till stånd. Så, herr talman, till de två reservationer som utskottets moderater och centerpartister gemensamt har avgivit. Även om vi i utskottet är överens om att biträda den allmänna inriktningen i propositionen, anser vi reservanter att propdsitionens förslag bör ändras i två fall. nyss redogjort för denna fråga, och jag behöver inte närmare uppehålla mig Nr 52 vid den. Jag kan instämma i vad hon har anfört. Det finns inte anledning att för sådana personer som dömts för grova narkotikabrott — när det är just denna grupp man vill komma åt — ha en minimiregel på två år, som gör att en del av dessa dömda inte omfattas av regeln. Vid riksdagens behandling 1974 av lagen om kriminalvård i anstalt hävdade vi från moderat håll att denna regel även skulle kunna omfatta dem som dömts till frihetsstraff kortare än två år. Reservationen 2 gäller frågan hur man bäst skall kunna ringa in den grupp intagna som tidigare är starkt kriminellt belastad och som i mycket stor utsträckning begår nya brott under permissioner. I nuläget skall korttidspermission kunna beviljas, om ej avsevärd fara för missbruk föreligger. Propositionen och utskottsmajoriteten vill begränsa möjligheten för permission mer, så att inte heller ”påtaglig fara för fortsatt brottslig verksamhet” får föreligga. Vi reservanter vill ytterligare markera denna begränsning och menar att det är väsentligt att det här nya begreppet verkligen praktiskt kommer att betyda något när det gäller att skärpa reglerna för den starkt kriminellt belastade och brottsbenägna gruppen — som dessutom hittills ofta har permission i större utsträckning än övriga intagna. Orden ”påtaglig fara” minskar, som bl.a. påpekas i motionen 166, möjligheten att i erforderlig omfattning ringa in den här gruppen, och vi anser därför att ordet ”påtaglig” skall utgå ur lagtexten. Korttidspermission skall då kunna vägras, om det finns ”fara för fortsatt brottslighet” eller — vilket alla är överens om — ”avsevärd fara för annat missbruk”. Faran för fortsatt brottslighet bör — som framgår av reservationen 2 — vara av viss kvalitet, men den behöver inte vara av så hög grad som ligger i ordet påtaglig. Syftet med ändringen är inte att nå en större grupp än den gravt kriminella och brottsbenägna — reservanterna tar främst sikte på den gruppen — utan syftet är att skapa möjligheter att nå hela denna grupp. Vi skall ha klart för oss att detta inte är en grupp som går att klart avskilja. Både propositionen och utskottsmajoriteten talar om 200-300 dömda, vilket alltså tillåter en förhöjning med 50 96 i förhållande till den först angivna siffran. Det i propositionen åsyftade resultatet nås därför enligt min mening i praktiken bättre om ordet påtaglig utgår. Slutligen, herr talman, bara ett par ord om de nya lagreglerna om kroppsvisitation och kroppsbesiktning m.m. Det framgår av utskottsbetänkandet att lagförslagen beror på de frioch rättighetsstadganden i 2 kap. regeringsformen som skyddar varje medborgare mot bl.a. påtvingade kroppsliga ingrepp såsom kroppsvisitation m.m. Det framgår emellertid inte av utskottsbetänkandet att dessa skyddade friheter får begränsas genom lag — men endast genom lag — och att detta är skälet till förslagen om ändring i lagen om kriminalvård i anstalt och i häktningslagen. Jag har velat påpeka detta, därför att den som bara läser utskottsbetänkandet kan förledas tro att utskottet har satt sig över föreskrifterna i regeringsformen, vilket naturligtvis inte har varit fallet. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2 och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det talas och skrivs en hel del om humanisering av ”fångvården”. 1974 kom en ny kriminalvårdsreform. Ett viktigt inslag i denna var en avveckling av flera av de nu existerande betongmonstren. Fångarna skulle i stället få möjlighet att vistas i s.k. lokalanstalter i anslutning till hemregionen. Öppenheten skulle vara stor, möjligheter till arbete och studier skulle ges. Endast ett litet fåtal av landets fångar skulle tvingas vara inspärrade i nuvarande betongbunkrar. Av detta har det hittills inte blivit så värst mycket. Inte ens de kvinnliga fångarna på Hinseberg har lyckats få en tillfredsställande lösning av sin situation. Fortfarande omöjliggörs besök av anhöriga och vänner på grund av de långa avstånden. Vi vet att det utanför fängelserna råder diskriminering av kvinnorna. Varför skulle då kvinnliga fångar vara utsatta för mindre diskriminering? Nej, snarare tvärtom. Det måste väl vara så justitieutskottet har resonerat, när det inte visar något som helst intresse för att verkligen förbättra de kvinnliga fångarnas situation. Det är alltså inte mycket som förändrats sedan 1974 års storslagna reform. Röda korset kom förra året ut med en diger rapport som visade vilken nedbrytningsprocess fängelset utgjorde för fångarna. Har justitieutskottets ledamöter tagit del av innehållet och de förslag som där ställs för att humanisera fångvården? Om ni nu inte vill lyssna på fångarna, så borde ni väl ändock kunna lyssna på vad Röda korset har att säga i de här frågorna. Jag kan inte komma ifrån att justitieutskottet helt och hållet förlitar sig på en samling skrivbordsbyråkrater och primitivt strafftänkande experter i statliga organ som handlägger kriminalvårdsfrågor. Inte minst visar detta sig när man tar del av det betänkande som nu föreligger till behandling. I detta föreslås faktiskt ytterligare försämringar av fångarnas situation. Det gäller dels utvidgningen av vilka som bör placeras på sluten anstalt, dels möjligheterna att vägra permission för vissa fångar när man anser att det föreligger påtaglig fara för fortsatt brottslig verksamhet — 7 och 32 §§ i lagen om kriminalvård i anstalt. Vpk anser att den nuvarande lagstiftningen mycket väl täcker en restriktiv bedömning av permissioner när det är befogat. Vi vill också påpeka att det med största sannolikhet finns ett mycket klart samband mellan rymningar och annat permissionsmissbruk å ena sida och avsaknad av meningsfull rehabilitering inom kriminalvården å den andra. Jag har tidigare berört att riksdagens beslut om utbyggnad av lokalanstalter inte på långt när uppfyllts. Ett annat inslag i 1974 års kriminalvårdsreform var att man skulle få till stånd ett meningsfullt samarbete mellan frivården och lokalanstalterna. För detta krävs personalförstärkningar. Inget av detta har på något sätt uppfyllts. Om så hade skett, skulle också en stor del av problemen med permissioner och problemen inom fängelserna ha kunnat elimineras, Herr talman! Den ekonomiska och sociala krisen i samhället har skärpt den sociala utslagningen och utstötningen. Detta har framkallat bestämda typer av reaktioner från de härskande. Ropen på s.k. lag och ordning, ropen på G ja TE SR Permissionsreghårdare metoder, ropen på inskränkning i medborgerliga frioch rättigheter, lerna för intagna ropen på ökad repression ljuder allt högre från skilda håll. I krisens spår följer vid kriminalvårdsalltid vissa tendenser hos myndigheterna till desperation och panik som tar ånstälter sig sådana uttryck. Det finns särskilt stor anledning att varna för den genomslagskraft som sådana tendenser kan ha på de områden i samhället där man finner de mest nedtryckta och dem som har svårast att försvara sin rätt och som redan av olika skäl har sina medborgerliga frioch rättigheter inskränkta. Det finns ingen anledning att här blunda för den ökande tendens till våld och godtycke, riktad just mot dessa kategorier i samhället, som vi nu kan se. Mot denna bakgrund, herr talman, föreslår vpk att riksdagen avslår proposition 1978/79:62 i vad gäller förslag till lag om ändring i lagen om kriminalvård i anstalt, 7 och 32 §§. Vi föreslår vidare att riksdagen uttalar att systemet med lokalanstalter snarast måste byggas ut, parallellt med att kriminalvården ges betydande personella resurser för att möjliggöra ett meningsfullt samarbete mellan anstaltsvård och frivård i syfte att åstadkomma meningsfulla rehabiliteringsprogram. Dessutom föreslår vi att riksdagen uttalar att de möjligheter som finns i nu gällande lagstiftning om inskränkning av permissioner, liksom de i propositionen föreslagna bestämmelserna om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, måste användas med stor restriktivitet. Slutligen föreslår vi att riksdagen uttalar att FFCO, som representant för fångarna, bör ges möjligheter att fortlöpande informera sig om tillämpningen vid resp. anstalter av lagen om kriminalvård i anstalt och de tillämpningsföreskrifter som utfärdats på grundval av denna. Jag yrkar alltså bifall till motion 165. Men jag vill också säga några ord till Gunilla André. Hon inledde debatten med att tala om den stora ekonomiska brottsligheten och de verkligt stora bovarna, såvitt jag kunde förstå. Ja, men de sitter ju inte i våra fängelser, för mot dem har man hittills gjort mycket litet, som Gunilla André vet. Gunilla André försökte också göra gällande att propositionen var riktad mot narkotikabrottslingar här i landet. Men det är den ju inte. Jag vill läsa ur sammanfattningen av propositionens innehåll: ”F. n. gäller inskränkningar i rätten till korttidspermission för sådana särskilt flyktbenägna intagna som avses i 7§ tredje stycket kriminalvårdslagen. Kretsen av sådana intagna föreslås bli något utvidgad till att omfatta även andra intagna än brottslingar med internationell anknytning och narkotikabrottslingar som kan befaras fortsätta en brottslig verksamhet av särskilt allvarlig karaktär.” För de grova narkotikabrottslingarna, Gunilla André, finns alltså redan i dag tillräckliga inskränkningar när det gäller korttidspermission. Det är inte dem, om jag har 139 fattat rätt, som den här lagen gäller. Jag vill understryka ännu en gång att det inte heller är de verkligt grova ekonomiska brottslingarna det gäller, för de går fortfarande fria i det här landet. Det gäller i stället en helt annan kategori av 200-300 fångar. Vad är det då för fångar? Ja, säger man, det är de som fortsätter sin brottsliga verksamhet när de får permissioner. Men skall man då lösa det problemet genom att ytterligare permanenta ett system inom fängelserna som, såvitt jag förstår, resulterar i att man ökar denna benägenhet att begå brott vid korttidspermissioner? Man kan ju inte angripa det problemet genom att säga att nu skall vi införa ännu hårdare lagar mot dessa personer. Då måste man väl diskutera systemet. Vad är det för rehabilitering vi har i fängelserna? Varför har vi så hög återfallsfrekvens? Varför finns det 200-300 människor som begår brott när de får sina permissioner? Det måste väl, Gunilla André, bero på det system som råder på fängelserna — avsaknad av rehabilitering, avsaknad av de viktigaste mänskliga frioch rättigheterna. Situationen och förhållandena på fängelserna gör naturligtvis också att den personal som har det tyngsta jobbet — vårdarna — drabbas av att man inte tar itu med och försöker förverkliga de fina löften som man här i riksdagen avgav vid kriminalvårdsreformen 1974. På den punkten har ni inte gjort någonting! Vad ni nu gör är att ändra på reformen så att den blir sämre. Motsatsen borde ha varit fallet. Nu borde man i praktiken börja tillämpa kriminalvårdsreformen, som jag tyckte var ett steg i rätt riktning.

Herr talman! Jag försökte i inledningen till mitt inlägg teckna bakgrunden till den brottssituation vi har i dag. Jag tog där upp den organiserade ekonomiska brottsligheten. Självfallet måste vi sätta in alla tillgängliga resurser för att på olika sätt komma till rätta med den brottsligheten — det tror jag vi alla är överens om — och lagföra dem som borde sitta på våra anstalter men som i dag inte gör det därför att vi kanske inte har tillräckliga resurser. Sedan uppstod det måhända ett litet missförstånd. Vad jag talade om var reservationen 1 vid utskottets betänkande.

Där poängterade jag att det gäller speciellt dem som har blivit dömda för grov narkotikabrottslighet men som på grund av att de samtidigt dömts till ett förvisningsstraff fått en lägre strafftid utmätt.
Herr talman! Jag är helt överens med Gunilla André när det gäller den grova ekonomiska brottsligheten. Hittills har man gjort väldigt litet mot den. Skulle man sätta in tillräckliga resurser mot just den typen av brottslighet, så skulle en stor del av småbrottsligheten automatiskt försvinna. Men vad jag reagerade mot var Gunilla Andrés inledning. Det var svårt att inte koppla den så, att det var just åtgärder mot den grova ekonomiska brottsligheten som propositionen skulle innehålla. Men det är inte det som propositionen handlar om. Enligt propositionen skärps vissa bestämmelser när det gäller korttidspermissioner och förvaring i sluten anstalt för ytterligare ett antal fångar. Det var det jag ville markera.

Herr talman! Jag vill deklarera, Bertil Måbrink, att vi som sitter i justitieutskottet verkligen inte enbart studerar betänkanden och propositioner och ibland går tillbaka till tidigare betänkanden. Vi studerar allt som hör till ämnet, och vi försöker göra det också ute på fältet. Förra veckan tillbringade jag en rad dagar i Gruvberget på en NAFF-kurs. Där fanns, och det tycker jag att Gunilla André skall observera speciellt, representanter för de intagna, för styresmän och för assistenter. Vi gick synnerligen noggrant igenom den proposition som ligger till grund för justitieutskottets betänkande nr 15. Alla som var med och diskuterade var överens om att detta är en bra proposition — så väl avvägd och ändå, hoppas vi, så verkningsfull att de intagna accepterar den, att kriminalvårdens personal accepterar den. Eftersom reservanterna — speciellt i reservationen 2— talar om att deras förslag till utskottsbetänkande vinner stöd i vad som uttalats under remissbehandlingen vill jag verkligen säga att propositionen har blivit mycket väl mottagen vid remissbehandlingen. Jag vill speciellt trycka på vad kriminalvårdsstyrelsen skrev när den tog ställning till permissionsarbetsgruppens promemoria — den som ligger till grund för den här propositionen och som även lagrådet i stort har tillstyrkt. Man uttalar sig där om ”intagna som ägnat sig åt annan brottslighet av särskilt allvarlig karaktär och därigenom visat likgiltighet för annans liv eller hälsa eller särskild hänsynslöshet”, som berörs av den föreslagna ändringen av 7 §. Styrelsen anför: ”Styrelsen finner att denna utvidgning av bestämmelsens tillämpning innebär en väl avvägd reglering av vilka intagna som av hänsyn till samhällets krav på skydd skall vara placerade i sluten anstalt och för vilka särskild restriktivitet i fråga om permissioner skall gälla.” — En väl avvägd reglering, alltså. Jag noterade med intresse att Svea Wiklund icke instämde i Gunilla Andrés anförande.

Vi har haft en mycket stor och allvarlig kriminalpolitisk debatt i samband med att vi antog den nya behandlingslagen. Den antogs under tämligen stor enighet i riksdagen, och om man går tillbaka till det ärendet finner man att socialdemokraternas och folkpartiets uppfattning i kriminalpolitiska frågor i mycket överensstämmer. Det är därför helt i linje med detta som majoriteten i utskottet — nämligen socialdemokraternas och folkpartiets representanter — yrkar bifall till propositionen som den föreligger. När Bertil Måbrink säger att propositionen innebär en försämring av fångarnas situation är det inte riktigt med sanningen överensstämmande. I propositionen har visserligen inte gjorts någon hemställan till riksdagen beträffande tillämpningen av en del av permissionsreglerna, men departementschefen antyder sina intentioner att göra det möjligt för de intagna att få permissioner tidigare och kanske också oftare. Man har även där följt arbetsgruppens tankegångar att tiden då den intagne väntar på sin första permission är litet för lång. Men möjligheten till tidigare permission kommer att finnas. Vid behandlingen av propositionen i övrigt har vi funnit en väl avvägd möjlighet att begränsa permissionerna för en liten grupp intagna. Det rör sig om 200-300 intagna. Jag tycker att det mycket kraftigt bör understrykas vad som står i propositionen och som Håkan Winberg också nämnde i förbigående, nämligen att permissionsinstitutet är ett mycket viktigt institut när det gäller att hjälpa till med intagnas återanpassning i samhället. Permissionerna sköts i 90 96 av fallen. Vad vi nu diskuterar och som lagförslaget antyder nya vägar för är den lilla grupp av intagna som tidigare icke mötts av den restriktivitet som man hade önskat.

Utskottet är enigt på den punkten. Jag vill bara markera att det som en del remissinstanser talar om — större byråkrati och svårigheter i administrationen — för utskottets del icke har vägt över. Vi tror att denna bestämmelse kommer att betyda en hel del. När det sedan gäller de reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet, så har Gunilla André talat mycket för mera restriktiva permissionsbestämmelser även för dem som är dömda till en strafftid under två år. Hon nämnde särskilt narkotikabrottslingar. I reservationen 1 säger man att det undantagsvis bör vara möjligt att tillämpa sådana bestämmelser även på ett annat klientel. Jag vill erinra om att frågan icke är uppe för första gången i riksdagen, och säkerligen inte heller för sista gången. Vi diskuterade frågan 1972, när vi antog lagen om behandling av narkotikabrottslingar. Vi behandlade den 1973 i anledning av motioner från moderathåll. Vi behandlade den 1974 när vi diskuterade behandlingslagen.

Detta skäl kan sägas vinna i styrka vid det förhållandet att en ådömd förvisning i vissa fall inte verkställs. Vidare skrev utskottet, och riksdagen godtog skrivningen: Skälen väger emellertid inte särskilt tungt vid jämförelse med angelägenheten från rättssäkerhetssynpunkt av den riktpunkt som tvåårsgränsen utgör. Härtill bör hållas i minnet att regleringen rörande placeringen i sluten anstalt, avskildhet och permission är av stor och ingripande betydelse för de intagna. Förändringar som innebär minskad rörelsefrihet bör inte göras utan mycket starka skäl. Och så avvisades de tankegångar som åberopas i reservationen I Jag ber att i det fallet få yrka bifall till utskottsmajoritetens hemställan i betänkandet nr 15. När den gäller den andra reservationen har Håkan Winberg både vid utskottsbehandlingen och här i kammaren föreburit att moderatmotionen, och denna reservation med samma innehåll som är fogad till betänkandet, egentligen rör det lagtekniska planet. Lagen skall bli verkligt praktiskt tillämplig, menar reservanterna och vill med andra ord ta bort ordet ”påtaglig”. Det bör gälla ”för viss kort tid ———om ej fara för fortsatt brottslig verksamhet eller avsevärd fara för annat missbruk föreligger” enligt deras tankegångar. När man studerar skrivningen närmare finner man dock att det knappast är den juridisk-tekniska hanterligheten som ligger bakom, utan man menar helt enkelt att många fler skall falla under detta.

Vi kan från utskottsmajoritetens sida inte finna annat än att preciseringen påtaglig fara för fortsatt brottslig verksamhet ger ett bättre instrument som egentligen mera svarar mot propositionens och promemorians intentioner. Jag yrkar alltså även i detta fall bifall till utskottsmajoritetens hemställan. Jag vill till sist när det gäller vpk-motionen säga att många av de frågor som tas upp där hör egentligen hemma i den debatt som alltid följer när vi tar ställning till budgetpropositionen. Det gäller lokalanstalter, personalförstärkningar, de kvinnliga fångarnas situation —som dock börjar bli bättre i den mån det byggs nya lokalanstalter där man också har planerat in rum för kvinnor. När det gäller möjligheter för FFCO att följa tillämpningen för permissionsbestämmelserna får vi hänvisa till den information som vårdcirkuläret ger och till rätten att överlägga med anstaltsledningen i frågor som är av gemensamt intresse för de intagna. Det finns en rad bestämmelser som tillgodoser detta informationsbehov, inte minst för anstalternas förtroenderåd. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till vad majoriteten hemställt i justitieutskottets betänkande nr 15.
Herr talman! Till Lisa Mattson: Jag har inte beskyllt justitieutskottet för att sitta och läsa propositioner och utskottsbetänkanden. Det tycker jag är riktigt att man gör när man är riksdagsledamot. Men vad jag frågade var: Har justitieutskottets ledamöter tagit del av Röda korsets mycket omfattande utredning från år 1977 och de förslag som där ställdes? Sedan sade jag visserligen att jag kan inte komma ifrån, att justitieutskottet föredrar att lyssna på en massa skrivbordsbyråkrater i statliga organ som har med kriminalvårdsfrågor att göra. Det var det jag sade. Lisa Mattson försöker göra gällande att de frågor som vpk tar upp i sin motion — frågor som rör lokalanstalter, FFCO, osv. — inte har med detta att göra. Men visst har de det! Det här är ett typiskt sätt att diskutera. Man rycker ut en liten fråga ur sitt sammanhang och säger: Den här frågan skall vi diskutera nu, men sätt inte in den i sitt sammanhang, för det skall vi diskutera någon annan gång! Vi accepterar inte ett sådant resonemang. Jag är litet förvånad över att socialdemokraten Lisa Mattson tycks vilja driva frågorna på det här sättet. Man måste väl ställa frågan: Varför är återfallsfrekvensen så stor? Varför fortsätter man brottsligheten när man får permission? Svaret måste bli att det beror på det system vi fortfarande har inom våra fängelser: ingen rehabilitering, inget medbestämmande för fångarna, ingen möjlighet för dem att påverka sin situation, osv. Det är ju något som hör till bilden och som man inte kan bortse ifrån.
Herr talman! Lisa Mattson refererade i början av sitt inlägg till en NAFF kurs som hon bevistade i förra veckan. Där konstaterades att personalen var till freds med det lagförslag som vi nu behandlar. Jag tycker att det är mycket positivt att sådana synpunkter kommer fram, och jag vill i sammanhanget erinra om att jag i mitt tidigare inlägg endast refererade hur personalen hade upplevt sin situation. Jag nämnde också att jag hoppades att det beslut vi skall fatta här i dag och de bestämmelser som därefter kommer att utarbetas skall leda till att det blir bättre förhållanden för personalen. När det gäller den fråga som vi tagit upp i reservationen 1 påminde Lisa Mattson om att detta inte var någon ny fråga. Jag är medveten om det, och jag kan hänvisa också till en motion från 1972, som väcktes av två av mina partikamrater, Bengt Bengtsson i Göteborg och Georg Pettersson i Örebro och som även vid det tillfället aktualiserade den här frågan.

Jag tror att vi kan konstatera att den grymma verkligheten i vissa fall har sprungit förbi lagstiftningen. Det är detta jag har försökt peka på här. Det har tyvärr skett en sådan förändring inom brottsområdet att det finns anledning att se över de bestämmelser som gäller inom kriminalvården. Jag vill vidare erinra om att den grupp som behandlas i vår reservation 1, nämligen de personer som har dömts till förvisning, inte utgör någon liten grupp. Under den senaste femårsperioden 1972-1976 har inte mindre än 2 608 förvisningsdomar avkunnats, dvs. i genomsnitt 500 per år.
Herr talman! I inledningen till sitt anförande refererade Lisa Mattson något till vad som står i reservation 2. Man kunde möjligen få intrycket att hon menar att reservanterna inte har lyssnat till och tagit del av olika åsikter i lika stor utsträckning som utskottsmajoriteten. Jag vill gärna säga att jag här har den uppfattningen — och jag tror att den delas av Lisa Mattson — att vi alla bör lyssna, lära, läsa, se och ta reda på så mycket som möjligt. Sedan är det vår uppgift att smälta samman detta och ta ställning i de olika frågorna. Lisa Mattson sade att jag hävdade att ändringen i reservationen 2 ligger mest på det lagtekniska planet. Själv skulle jag nog vilja säga att den mest ligger på det praktiska planet. Vad är egentligen det primära syftet med ändringen av 32 §? Jo, vi vill markera möjligheten att vägra permission, när risk föreligger för fortsatt brottslighet. Vi är överens om att bestämmelsen främst tar sikte på kriminellt aktiva med stor brottsbenägenhet under permissionerna. Nu har vi redan en begränsningsregel, nämligen den där det talas om ”avsevärd fara för missbruk”. Men den har uppenbarligen inte räckt till. Vad ligger nu i begreppet ”avsevärd fara för missbruk”? Enligt vad arbetsgruppen har sagt i sin promemoria, och såvitt jag förstår överensstämmer den med propositionen, gäller det arten och omfattningen av kriminaliteten, utfallet av tidigare permissioner, beteenden i olika situationer på och utom anstalter, alkoholoch narkotikavanor m.m. Vad ligger då i det nya begreppet ”påtaglig fara för fortsatt brottslig verksamhet”? Det framgår ju direkt av propositionen att den väsentligaste faktorn är utfallet av tidigare permissioner. Det är alltså inte så särskilt mycket nytt som ligger bakom. Då menar jag, att om man begränsar det här nya begreppet och skriver ”påtaglig fara för fortsatt brottslighet”, är det viss risk att begreppet inte får någon självständig betydelse och i varje fall att man inte når just den grupp kriminellt aktiva som vi alla vill nå. Vi vill fortfarande stryka under att vi inte hävdar att många fler bör falla underden här cykeln, utan förslaget gäller främst gruppen på 200-300. Men vi vill vara säkra på att nå hela den gruppen.
Herr talman! Till herr Måbrink vill jag säga att jag bara kan svara ja på frågan, om vi har läst Röda korsets utredning. Vi har t.o.m. diskuterat förslaget i vår utskottsgrupp. När det gäller inställningen till det föreliggande utskottsförslaget bör man lägga märke till att kriminalvårdsstyrelsen håller på att utarbeta ett vårdcirkulär enligt de anvisningar som har givits i arbetsgruppens rapport och i det föreliggande betänkandet. Man brukar ha en mycket god kontakt med de ansvariga inom kriminalvården, och jag är övertygad om att lagändringarna kommer att följas upp och att man allmänt kommer att bli belåten med dem.

Herr talman! Hur man skall använda den här lagbestämmelsen beror ju helt och hållet på vad som står i motiven, och i motivskrivningen i vår motion och i reservationen har vi gjort en avgränsning, som skulle hindra att det blir en utvidgning till att omfatta många fler.

Herr talman! Dagens beslut i detta ärende kommer att betyda att kretsen som kan vägras korttidspermission utökas och att kretsen intagna på slutna anstalter blir något större. Från kriminalvårdspolitisk synpunkt kan det förefalla tvivelaktigt, om detta är den riktiga metoden för återanpassning till samhället. Mot detta skall emellertid ställas det stora antal grova brott som en begränsad grupp gör sig skyldig till under permissionerna. Jag ställer mig därför helt bakom den avvägning som gjorts av såväl departementschefen som utskottsmajoriteten. Samtidigt som jag yrkar bifall till utskottets hemställan tycker jag att det kan vara angeläget att framföra en reflexion, vari jag föreställer mig att de flesta kan instämma. Det är lika beklagligt var gång vi tvingas utvidga kretsen av dem som skall placeras på sluten anstalt, och det är kanske än mera beklagligt när riksdagen, om än av nödvändighet, måste skärpa permissionsreglerna. Varje gång detta sker är det, som jag ser det, något av ett nederlag för den humana kriminalvården —den kriminalvård som ju bygger på tesen att de intagna skall ha möjlighet att kunna anpassas till samhället. Permissionssystemet är ju det kanske främsta inslaget i strävandena till återanpassning. Varje gång vi i riksdagen gör inskränkningar i detta system bidrar vi till att hos dem det berör skapa ett ökat hat mot det samhälle som vi själva värnar om och till att försvåra eller nästan omöjliggöra återanpassningen till detta samhälle. Med tillfredsställelse kan jag däremot konstatera att departementschefens förslag vad gäller lokalanstalter och öppna riksanstalter verkar i motsatt riktning. Genom detta förslag skapas möjlighet till permission vid fler tillfällen än f. n. Jag tror att detta är den väg som vi i fortsättningen måste vandra för att i vårt land kunna få en kriminalvård som är värd namnet. Herr talman! Förslagen i reservationerna vid utskottets betänkande innebär jämfört med utskottsmajoritetens förslag en ytterligare utökning av antalet intagna på sluten anstalt och än mer skärpta permissionsregler. Jag kan därför inte biträda dem. Jag yrkar avslag på reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har alltid bekämpat den s.k. terroristlagstiftningen. Våra skäl härtill har i huvudsak varit fyra. Några av dessa skäl har kraftigt stärkts på senaste år. För det första. Terroristlagstiftningen är en undantagslag. Den bryter på en rad punkter mot normala rättsstatliga krav och förhållanden. Den lämnar utrymme för ett rättsgodtycke som icke accepteras i övrig svensk lagstiftning. Ingen ledamot av denna kammare har någonsin bestritt att detta är en undantagslagstiftning. Vi skall inte ha undantagslagstiftningar här i landet — åtminstone inte så länge landet inte är i krig. För det andra. Terrorism i betydelsen utpressning och repressalier mot personligen oskyldig tredje part skall bekämpas. Svensk lagstiftning innehåller omfattande och utförliga bestämmelser om hur förberedelser till terroristiska brott kan bekämpas. Terroristbestämmelserna däremot är ett hinder för bekämpande av terrorismen. Varför är de det? Därför att de skapar förvirring och osäkerhet. De leder till starkt ökade befogenheter för sådana myndigheter och tjänstemän som saknar politisk urskiljning eller juridiskt ansvar. Terroristbestämmelsernas tillämpning har bevisligen inneburit, att ett flertal helt oskyldiga människor utvisats ur landet eller på orimliga grunder blivit misstänkta och föremål för åtgärder — samtidigt som verkliga terrorister går fria. Myndigheterna har skapat förvirring genom att blanda sig i en rad helt irrelevanta fall, samtidigt som man försummar att bevaka personer och grupper som verkligen är knutna till potentiell terroristisk verksamhet. Den kanske mest groteska detaljen i terroristbestämmelserna är från denna utgångspunkt utvisningsbestämmelsernas godtycklighet. Man kan utvisa en människa i stället för att gripa och lagföra vederbörande. Om då personen är oskyldig, har man alltså drabbat en enskild, som sedan aldrig kan söka rättelse och som för all framtid blivit stämplad. Och om den utvisade personen verkligen är terrorist — ja, då skickar man också ut vederbörande — dvs. man påbördar utan närmare undersökning ett annat land en människa med terroristisk inriktning. Och detta har man mage att påstå skulle vara att bekämpa terrorismen. Det är i själva verket motsatsen. Allt detta visar att luddiga bestämmelser och godtyckliga, klumpiga åtgärder just är sådant som slipade, verkliga terrorister kan begagna. För det tredje. Terroristlagstiftningen används i stor stil för att föra riksdagen bakom ljuset. Under trycket av den offentliga kritiken mot lagen, som förekommit sedan 1972, beslöt på sin tid den socialdemokratiska regeringen att göra vissa modifikationer i tillämpningen. Principen om indirekt skuld, s.k. guilt by association, skulle t.ex. inte få förekomma längre. Den misstänkte skulle få tillfälle att ta del av allt som anfördes mot honom. De organisationer som bedömdes som terroristiska klassificerades och uppräknades. Inför riksdagen har såväl förra statsrådet Leijon som nuvarande statsminister Ullsten förklarat att dessa principer gäller i tillämpningen av lagen. Det är emellertid nu fullständigt klart vid en rad enskilda rättsfall att ingen av de nämnda principerna tillämpas. I upprepade fall har nämligen utvisningsbeslut grundats just på ”guilt by association”. I fall som aktualiserats i den senaste s.k. terroristaffären har man utvisat människor, som icke i normal mening kunnat bindas vid något brott eller förberedelse till något sådant. Man har utvisat dem med hänvisning till att de haft kontakter med organisation, som icke tillhör dem som klassats som terroristiska. Statsminister Ullsten har alltså först ställt sig bakom en viss definition av vad en terroristorganisation är. Sedan har han som ansvarigt statsråd godkänt utvisningar med hänvisning till kontakter med en helt annan organisation, verksam i en helt annan del av världen, en organisation som aldrig begått terroristiska handlingar och aldrig kämpat med vapen utanför det egna landet. Och sedan har han dessutom offentligen sagt att regeringen inte tar ställning till huruvida den nämnda organisationen är terroristisk eller ej.

Detta har i en rad fall både under den socialdemokratiska och under den borgerliga regeringen visats vara felaktigt. Klagomål häröver har framställts av de anklagades juridiska ombud, som hävdat att normala principer och rättigheter för det juridiska försvaret satts åsido. Var och en som gått igenom material från sådana fall har kunnat konstatera att anklagelsematerialet gång på gång innehåller avgörande uppgifter, som aldrig bestyrks utan beträffande vilka man hänvisar till hemliga rapportörer. Det finns inga möjligheter att fastställa när de påstådda belastande händelserna eller handlingarna ägt rum eller vem som lämnat uppgift om dem. Följaktligen finns det heller inga möjligheter att förhöra uppgiftslämnare i vanlig ordning. Polisens uppgiftslämnare är hemliga, skyddade. De kan påstå vad som helst. Regeringen tolererar att de skyddas på detta sätt och har samtidigt som den tolererar denna praxis skamlösheten att inför riksdagen påstå att den anklagade får ta del av dessa hemliga uppgifter. Herr talman! Vad är detta för spel? Vad är detta för respektlöshet och kurragömmalek med riksdagen? Vilken syn på rättens och juridikens principer har politiker, som kan spela ett sådant dubbelspel? Har vi inte rätt här i landet att i känsliga rättssaker ha politiker som talar sanning inför riksdagen? Har vi rätt att beklaga oss över politikers dåliga anseende bland folket, när det öppet visas att ledande politiska personer inte bryr sig om vad som är rättsligt korrekt eller rättsligt felaktigt, inte bryr sig om vad som är sant eller falskt, inte bryr sig om huruvida grundlagen följs eller inte följs, utan alltid griper till sådana påståenden som för tillfället passar dem? Herr talman! Mot bakgrund av vad jag här har sagt tidigare anklagar jag i dag öppet förra statsrådet Leijon och statsminister Ullsten för att de i förekommande sammanhang lämnat medvetet felaktiga uppgifter om lagens tillämpning inför riksdagen. Jag uppmanar dem att offentligen gå i svaromål mot min anklagelse. Jag uppmanar dem att exempelvis rättsligt visa att åtgärderna mot Gonzales Carillo, Fuentes Correa, Okusone Martinez och andra var grundade på de principer de själva inför riksdagen påstått gälla. Och jag anser att brotten mot dessa principer i sig själva borde stämma riksdagens ledamöter till ett sådant mått av kritiskt tänkande och omsorg om rätten att de äntligen beslutar att rösta bort terroristbestämmelserna ur svensk lagstiftning. Jag vill, herr talman, också ställa tre raka frågor till justitieutskottets talesman. I polisens material över utvisningen av Gonzales Carillo och Fuentes Correa påstås att de har kunnat antas verka för organisation som här i riket kan befaras använda våld för politiska syften, för att direkt använda denna underbara, slappa och diffusa formulering som gäller i sådana här sammanhang. Den enda organisation som nämns i polisens redogörelse för dessa fall är JCR, Junta de Coordinaciön Revolucionaria, en latinamerikansk samarbetsorganisation, som består av en rad politiska rörelser, alla verksamma i länder med fascistiska diktaturer. Denna organisation har aldrig begått några våldshandlingar utanför det territorium där de fascistregeringar styr vilka man bekämpar. Denna organisation har heller aldrig i något uttalande eller dokument från Sveriges regering och riksdag klassats som terroristisk. Jag frågar — och jag vill ha ett rakt svar, inte så som senast när vi diskuterade den inskränkta åtalsrätten mot ämbetsmän: Anser utskottets talesman att JCR är en terroristisk organisation? Betraktar justitieutskottets talesman organisationer som bedriver väpnad kamp i de latinamerikanska diktaturerna såsom a priori terroristiska? Vidare: I polisens dokument påstås — och det spelar en roll för skuldfrågan och för utvisningarna — att den internationella terrorismen understöds av de sovjetiska och kubanska underrättelsetjänsterna. Detta, kammarledamöter, är ett oerhört vittgående och politiskt ömtåligt påstående som görs i svenska polisiära handlingar. Jag frågar därför utskottets talesman: Är det utskottets uppfattning att Sovjetunionen och Cuba understöder den internationella terrorismen? Om detta inte är utskottets uppfattning, hur kan då utskottet godkänna en lagtillämpning som innebär att människor utvisas ur Sverige med detta som motivering? Också dessa frågor vill jag ha svar på. Ytterligare: Om utskottets talesman anser att svensk säkerhetspolis handlat korrekt i förekommande fall, måste han också anse att de uppgifter som ligger till grund för nämnda utvisningar var korrekta. Då blir min fråga: Sedan när betraktar man i svenskt rättsväsende uppgifter som härrör från argentinska, bolivianska eller chilenska myndigheter som bevismaterial mot politiska flyktingar från dessa länder här i Sverige? Sedan när har militärjuntorna och deras underrättelsetjänster i Latinamerika fått en sådan status här i landet? Dessa frågor vill jag alltså ha svar på. Herr talman! Jag skall sammanfatta. Det finns en mer vidsträckt orsak till att vi från vpk så skarpt kritiserar terroristbestämmelserna. De är inte bara i sig rättsligt otillfredsställande och utgör ett faktiskt hinder i den förnuftiga och effektiva kampen mot den verkliga terrorismen utan deras praktiska tillämpning, det godtycke de speglar, ingår tyvärr i ett mera allmänt utvecklingsmönster. Det är nämligen inte svårt för en vaken medborgare här i Sverige att se hur rättstillståndet i landet försämras. Korruption och skandaler har blivit vanligare. Godtycke från myndigheter, opåkallade tvångsåtgärder, likgiltighet för lagen, allt större svårigheter för enskilda att få sin rätt —det är tydliga tecken. Genom sin likgiltighet för rättsproblemet har tyvärr också riksdagen många gånger bidragit till detta försämrade tillstånd. Riksdagen beslutar att ge de högre ämbetsmännen i landet ökat skydd mot åtal från vanliga medborgare. Regeringen vägrar skattemyndigheten att offentliggöra vem som fått extra privata frikort på SAS. Fyra partiledare i riksdagen är överens om att förhindra granskning av den uppseendeväckande s.k. bordellaffären. Riksdagens konstitutionsutskott presenteras för de mest uppenbara rättsliga felaktigheter, men kan ändå inte erkänna att felaktigheter begåtts. Ministrar visar sig vara ekonomiska intressenter i stor stil i industrikomplex som understöds av staten. Vanliga medborgare, som blivit utsatta för felaktigheter av myndigheter, söker förgäves hjälp men får inte rättelse någonstans. Det har enligt vår mening vuxit fram en tendens till upplösning av och likgiltighet inför skyddet av de medborgerliga frioch rättigheterna. Man skyddar de höga i samhället och ser mellan fingrarna med de tilltagande övergreppen mot de rättsligt och socialt sämst ställda. I detta oroande mönster — låt mig säga — detta preussiska, detta västtyska mönster utgör terroristbestämmelserna och deras tillämpning en del. För den som inte vill ha en västtysk utveckling här i landet är därför svaret givet: terroristbestämmelserna i sin nuvarande form skall bort. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion nr 42.

Herr talman! Jörn Svenssons anförande övertygar mig om att han —trots att detta ämne har diskuterats i riksdagen ett flertal gånger — ännu inte fattat vad det rör sig om. I dag har vi en proposition att behandla som gäller förlängd giltighet för spaningslagen. Det gäller inte någon bestämmelse i utlänningslagen, som Jörn Svensson till 90 96 har uppehållit sig vid — i resten av anförandet talade han om sina idéer om korruption. Jörn Svensson har knappast med ett ord berört den lag — spaningslagen — som är aktuell och som föreslås få förlängd giltighet under ett år till. Det är ett ärende som återkommit på riksdagens bord under ett par år nu av den anledningen att riksdagen, för att vara säker på att spaningslagen icke tillämpas på ett oriktigt sätt, vill ha en redovisning av vad som hänt under det gångna året. Det är den saken vi haft att ta ställning till i justitieutskottet, där vi enhälligt kommit fram till att denna lagstiftning bör förlängas att gälla under ytterligare ett år. Jag skulle vilja understryka att spaningslagen på sitt sätt är sekundär i förhållande till utlänningslagens bestämmelser om avvisning eller utvisning av utlänning som på visst sätt är tillräckligt kvalificerad eller belastad — man kan välja vilket språkbruk man vill. Utlänningslagens bestämmelser tar sikte enbart på utlänningar som tillhör eller verkar för sådana grupper eller organisationer som genom sin tidigare verksamhet visat att de utanför sitt hemland systematiskt använder våld för politiska syften och därför kan befaras göra det i Sverige också. Nu kan det naturligtvis hända att en sådan utlänning, som kommer till vårt land, kan göra gällande att om han skulle avvisas till det land han kommer ifrån så löper han risk för politisk förföljelse eller kommer att vidarebefordras till ett land där sådan förföljelse skulle kunna ifrågakomma. I det läget tar naturligtvis vår allmänt erkända inställning till politisk förföljelse över gentemot ett förvisningsbeslut, och vederbörande bereds en sorts politisk asyl i vårt land. Men hans eventuella farlighet, den som föranledde det utvisningsbeslut eller förvisningsbeslut som inte kunde effektueras, kvarstår ju. Och i det läget är det rimligt att det svenska samhället garderar sig mot denna farlighet genom att uppställa vissa regler för hans vistelse i riket. Och det är i detta läge och endast i detta läge som spaningslagen, som vi nu har aktuell, kommer in. Och vill den som det gäller inte underkasta sig spaningslagens bestämmelser är det ju ingenting som hindrar att han ger sig i väg till något annat land — han är väl förmodligen inte politiskt förföljd överallt. I den kommunistiska motion som ligger till grund för Jörn Svenssons yrkande har man talat om utlänningsförakt. Jag skall inte ta ställning till ordvalet. Jag måste dock säga att vill man försöka härleda detta s.k. förakt till någon lagbestämmelse så är det inte i spaningslagen man skall söka utan naturligtvis i utlänningslagen. Såvitt jag kan erinra mig — men där kan jag naturligtvis ha fel — har kommunisterna emellertid inte angripit just den lagstiftningen, förslagsvis 20 eller 34 §§ utlänningslagen. Då hade man kanske kunnat föra en diskussion på det sätt som Jörn Svensson gjort här i dag. Här har vi nämligen de egentliga diskrimineringsbestämmelserna, och de går ytterst tillbaka på folkrättsliga principer, som i princip innebär att ett land icke är förpliktat att inom sitt territorium mottaga medborgare från andra länder, samt våra egna grundlagsbestämmelser, som förbjuder att svenska medborgare förvisas ur riket. Där har vi diskrimineringsbestämmelser, och när de fullföljs i utlänningslagstiftningen får de till konsekvens ungefär de bestämmelser som vi nu har där. När jag använder ordet diskriminering vill jag, för att undvika alla missförstånd, säga att jag använder det enbart i betydelsen utskilja. Om spaningslagens effektivitet kan vi naturligtvis ha olika uppfattning. Någon aktuell erfarenhet av spaningslagen har varken Jörn Svensson eller jag. Av den redogörelse som riksdagen har fått i annat sammanhang framgår nämligen att den inte har tillämpats de två senaste åren och året dessförinnan bara i två fall. Herr talman! För utskottet har det varit uppenbart, på grundval av de uppgifter som lämnats i propositionen och av vad utskottet i övrigt inhämtat, att det internationella läget med avseende på politiska våldsdåd inte har förändrats under det gångna året. Inte heller finns det tecken på någon ljusning. Följaktligen tillstyrker utskottet regeringens förslag att spaningslagen skall förlängas att gälla ytterligare ett år. Jörn Svensson ställde, som han sade, tre raka frågor till justitieutskottet. Det bestyrker min uppfattning att Jörn Svensson inte riktigt är på det klara med hur den lagstiftningen är utformad. Annars skulle han inte ha ställt dessa frågor till justitieutskottets företrädare. De ligger nämligen inte under justitieutskottets kompetensområde utan under ett annat utskotts, även om de beredes inom samma departement som spaningslagen. Därför avvisar jag de frågor som Jörn Svensson ställde.

Herr talman! Det finns många sätt att göra det bekvämt för sig här i världen. Ett sätt är att påstå att motståndaren ingenting begriper och i övrigt inte gå i polemik med honom. Ett annat sätt är att säga att här diskuterar vi bara en viss, liten detalj, och vi struntar fullständigt i dess allmänrättsliga sammanhang. Vi struntar fullständigt i den allmänrättsliga utvecklingen i vilken den är en del, dvs. det sammanhang som gör den intressant, viktig, betydelsefull och värd att diskutera. Sedan kan man dessutom, om man vill visa riktig respektlöshet, vända den ryggen med vilken man polemiserar och tala med en helt annan person, något som justitieutskottets ordförande just nu sysslar med. Det hindrar inte mig från att insistera på att få till stånd ett resonemang med herr Lidgard, som ändå är justitieutskottets ordförande, dvs. ordförande i det ena av de två utskott som har den naturliga uppgiften att hålla en viss kollationering över den allmänna rättsliga utvecklingen i landet och samtidigt ha en viss politisk uppfattning om den. Herr Lidgard är ju inte bara jur. kand. utan också politiker i allmänhet. Jag vill alltså ha svar på en rad av de frågor rörande den lagstiftnings tillämpning som har ett uppenbart sammanhang med de detaljbestämmelser vi nu diskuterar. Det finns tillämpningar som strider mot deklarationer som avgivits inför riksdagen av företrädare för regeringen och som just rör de sammanhang i vilka dessa bestämmelser skall tillämpas. De kan nämligen bara tillämpas gentemot personer av en viss kategori eller gentemot personer mot vilka föreligger någon form av mer eller mindre klar misstanke om att de tillhör denna kategori. Vilka tillhör då denna kategori, hur avgränsar man den? I de senaste s.k. terroristfallen har det förekommit att man räknar in personer i denna kategori vilka kan bli föremål för åtgärder. Man räknar in personer vilka enligt statsrådens tidigare deklarationer i riksdagen icke tillhör organisationer som skall räknas som terroristiska. Därför frågar jag: Hur ställer sig justitieutskottets ordförande till att myndigheterna plötsligt förändrar praxis i strid med de deklarationer som avgivits och de beslut som riksdagen tidigare har fattat om vilka dessa bestämmelser skall beröra? Det vill jag ha ett svar på. Jag vill också ha ett svar på hur man kan tillämpa principen om guilt by association trots att man har förklarat att lagen inte skall tillämpas så. Den principen skall inte gälla. Vidare vill jag veta hur det ligger till med anklagads rätt att ta del av material. Föreligger denna rätt såsom är sagt av regeringen?

Herr talman! Även i tider med ekonomiska svårigheter måste vi arbeta för de grupper av människor som lider under förtryck av olika slag. Även när vi har fullt upp hemma med att skaffa arbete åt våra arbetslösa måste vi arbeta för dem ute i världen som ännu inte vet vad mänskliga rättigheter är. Att tala om indianerna kan kännas som att tala i motvind, men enligt min mening måste det göras. Jag har tillsammans med några partikamrater i en motion hemställt att Sverige i FN aktualiserar och aktivt arbetar för förbättring av indianernas situation. Jag har deltagit i utrikesutskottets behandling av motionen och övervägde att göra ett särskilt yttrande, eftersom jag anser utskottets skrivning alltför passiv. Jag anslöt mig emellertid till utskottets skrivning och kommer i stället igen under motionstiden nästa år med en något mer genomarbetad motion i frågan. Det finns frågor som bör diskuteras vidare i det här sammanhanget. Det är bl.a. utredning om bistånd och om samarbete med indianernas organisationer. I utskottsbetänkandet sägs det uttryckligen att inget hindrar Sverige ”från att utnyttja de andra tillfällen som erbjuds för att lämna sitt stöd åt strävanden att förbättra indianernas situation”. Detta är viktigt, och de orden kan bli ett incitament till konkret handlande. Jag skall därför inte nu gå in närmare på indianernas situation. Jag vill i stället erinra om nödvändigheten av att vi skaffar oss saklig information när det gäller indianerna. Jag skulle dessutom vilja förmedla något av indianernas livsfilosofi och kultur. Innan dess vill jag understryka att det är en tragedi på gång som vi måste försöka hejda. I de tropiska låglandsområdena har indianernas antal minskat snabbt, och de kan komma att vara praktiskt taget försvunna om några decennier, om minskningen fortsätter i samma takt som hittills. Det är hög tid för initiativ och åtgärder. Alltför länge har vi blundat för den omänskliga behandling, för förföljelser, förtryck och folkmord som indianerna utsatts för och utsätts för. Jag skall bara nämna ett exempel. I Paraguay har myndigheterna tillstått, efter en rapport från 1974 om achéindianerna, att indianernas situation var kritisk men att deras liv var det pris man måste betala för framsteg. Det är en fruktansvärd cynism. Indianernas kultur försvinner snabbt överallt. Ändå finns det knappast någon livsfilosofi som vi så väl skulle behöva i världen i dag som deras. Låt mig här förmedla något litet av den livsfilosofin och den kulturen! Ute i kammarfoajén, på expeditionsassistenternas bord, finns en keramikurna att se på — ett exempel på högtstående indianskt konsthantverk. Den är tillverkad hos en Shipibostam i Amazonas djungel och har de för den stammen karakteristiska geometriska mönstren. Den är bränd över öppen eld. Några av utrikesutskottets ledamöter besökte just en Shipiboby i Amazonasdjungeln i fjol höst. Den lilla byn, som hette Caimito, låg tre dagars båtfärd från civilisationen. Det var en av de märkligaste upplevelser som jag har varit med om över huvud taget. Vi lever i samma tid och rum — men det är avgrunder mellan oss. Vi fick också tillfälle att besöka Amazonassjukhuset, som till stor del drivs med svenska pengar genom Sida och olika insamlingsaktioner. Jag håller just på att insamla pengar till Amazonassjukhuset. Detta sjukhus gör en betydande insats för att hjälpa indianbefolkningen kring Ucayalifloden, bl.a. genom utbildning av barfotaläkare. Indianhövdingen Seattle höll år 1854 ett tal som är präglat av vishet. Jag vill citera några avsnitt av det talet: ”Jag vet inte. Våra seder skiljer sig från era seder. Synen av era städer plågar den röde mannens ögon. Men det är kanske för att den röde mannen är en vilde och inte förstår. Det finns inte en lugn plats i den vite mannens städer. Inget ställe där man kan höra hur knopparna spricker ut om våren, eller surret av insektsvingar. Men kanske är det för att jag är en vilde och inte förstår. Alla ljud bara förolämpar örat. Och vad är livet värt om man inte kan höra nattskärrans ensliga spinnande eller grodornas kiv runt en damm om natten? Den vite mannen verkar inte ens lägga märke till vilken luft han andas. Likt en långsamt döende människa är han okänslig för stank. Men om vi säljer vårt land, måste ni komma ihåg att luften för oss är en dyrbar vän, att luften delar sin ande mellan allt levande. Vinden som gav vår förfader hans första andetag mottar också hans sista suck. Och vinden måste även ge våra barn livets ande. Varenda del av denna jord är helig för mitt folk. Vartenda glänsande pinjebarr, varenda sandstrand, varenda dimma i de mörka skogarna, varenda glänta och varenda surrande insekt är helig för mitt folks minne och erfarenhet. Saven som flyter genom träden bär den röde mannens minnen —---. Vi är en del av jorden och den är en del av oss. Vadhelst som drabbar jorden drabbar också jordens söner. Om människorna spottar på jorden, spottar de på sig själva. Detta vet vi. Jorden tillhör inte människan, människan hör till jorden. Detta vet vi. Allting är sammanlänkat som blodsbanden inom en familj. Allting hör ihop. Vadhelst som drabbar jorden, drabbar jordens söner. Människan vävde inte livets väv, hon är blott en tråd i den. Vadhelst hon gör mot väven, gör hon mot sig själv.” Detta var 1854. Orden behöver ingen kommentar, möjligen denna enda fråga: När skall vi bli så insiktsfulla? Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! ”Den ryska ortodoxa kyrkan drabbades hårt ——-.” Så börjar utrikesutskottets skrivning i betänkandet nr 17. Detta är ett sant konstaterande. Det mesta av vad utskottet sedan i stora drag skriver kan man hålla med om. Det är skarpt, klart, sakligt och belysande i en mening, men dock enligt min uppfattning hållet i försiktiga ordalag. Det talas t.ex. om ”långtgående oföretagsamhet”. Ja, mildare kan man inte uttrycka sig. Det har ”förekommit att religiösa ledare fängslats för s.k. antisovjetisk verksamhet”. Ja, visst har det förekommit, och det är oerhört vanligt. Det sker en omfattande förföljelse där borta. Jag råkade redan i morse på flygplanet se att en tidning har skrivit om motionen och betänkandet, att riksdagen anser det vara utsiktslöst att förhandla om öppna gränser. På sätt och vis är man tvungen att säga att det är sant. Men ändå andas utskottsbetänkandet en resignation som är beklaglig. Vi har denna ohyggliga verklighet alldeles inpå oss. I Filip Fridolfssons och min motion har vi talat om denna slutna värld som ligger oss så nära, om vilken vi inte vet allt, men vi vet att de kristna där har det svårt och att de inie ens får ha Bibeln, sin egen litteratur. Jag tycker också att utskottet har varit för positivt när man säger att det ändå förekommer spridning och tryckning av biblar. Genom Slaviska missionen och genom den rörelse som står bakom tidningen Ljus i Öster har jag reda på att detta i praktiken är nästan omöjligt. Av dessa miljoner och åter miljoner människor är det bara en bråkdel som kan få tag i ett Guds ord. Den kristna kyrkan har alltid varit ordets kyrka, bokens kyrka, och därför är det fruktansvärt att människor i dag förmenas att ha Bibeln. Utskottet redogör här för hyckleriet i den demokratiska republiken. Man använder inte det ordet, men det talas om garanterad samvetsfrihet och religionsfrihet i Sovjet, och det kallar jag hyckleri. Det är en förljugenhet utan like. Mot denna bakgrund frågar man sig: Hur kan detta ske i dag? Här ligger en jättespindel med otaliga offer i sitt garn och kallar sig för en demokratisk stat. Det talas om mänskliga rättigheter, och så utövas det förtryck. Utskottet redogör för Sveriges insats, och det som sägs är riktigt. Men när utskottet tror att man i alla fall har tagit ett första steg mot eliminering av sådan intolerans som det är fråga om, menar jag att det bör vara möjligt att intensifiera åtgärderna. Vi vet att de sovjetiska myndigheterna inte är helt okänsliga, och vi har hört från kristna där borta att det betyder någonting att kristna kyrkor agerar. Jag tror att det är möjligt att på hög nivå i Sverige — från regeringsoch riksdagshåll — vidta åtgärder som får verkan. 159 Jag vill sedan göra ett tillägg och fråga: Hur kan det vara möjligt att någon svensk vill kalla sig kommunist? Hur kan man gå upp här i talarstolen och tala stora ord och protestera mot vissa förhållanden i Sverige, mot förmenta övergrepp på människor, när man så nära har denna förfärliga verklighet där förtrycket och förföljelsen är satta i system? Man kan tala stora ord om förtryck tusen mil bort, men ha tystnad inför det näraliggande. Ytterligare några ord, herr talman: Hur mäktig och obetvinglig måste icke den konung vara som de kristna i Sovjet tror på och tjänar, han som 1978 ansågs så farlig att hans bok är bortvisad och förbjuden! I början av betänkandet sägs att kristendomen har blivit en beträngd marginalföreteelse i det sovjetiska samhället. Ja, nog är det sant i yttre mening. Men innerst inne är jag övertygad om att den mäktigaste mannen i Sovjet i dag är den Herre som de kristna tror på. Jag ser sanningen i det apostlaord som lyder: Han härskar mitt ibland sina fiender.

Herr talman! Jag skulle naturligtvis ha kunnat nöja mig med att instämma i Tore Nilssons inlägg, men jag vill bara helt kortfattat göra ett tillägg. För drygt ett år sedan var fallet Sareld och Engström en praktiskt taget dagligen förekommande nyhet. De båda nämnda personerna satt som bekant fängslade i Sovjet för insmuggling av biblar till Ryssland. Efter massiva påtryckningar från officiellt svenskt håll frigavs Sareld och Engström ur sin fångenskap. Hela denna uppmärksammade affär visade — för vilken gång i ordningen är svårt att säga —att den religionsfrihet som Sovjetunionen skryter med saknar täckning i verkligheten. Under den allmänna motionstiden väckte jag tillsammans med Tore Nilsson en motion, i vilken vi anhöll att regeringen skulle uppta överläggningar med Sovjet för att öppna dess gränser för kristen litteratur. Utrikesutskottet har nu i sitt betänkande nr 17 behandlat motionen. I ett enhälligt utlåtande har utskottet på ett mycket utförligt sätt redogjort för den sovjetiska författningen som i omarbetat skick antogs i oktober 1977 och som skulle garantera landets medborgare samvetsfrihet. Denna frihet definieras som en rätt att utöva vilken religion som helst eller att inte utöva någon religion alls. Man skulle få bedriva religiösa kulter eller ateistisk propaganda.

Detta slår utskottet fast, men som Tore Nilsson framhöll ger utskottet därefter mer eller mindre upp.

Enligt vad utskottet erfarit har det även förekommit att vissa kristna organisationer i västländer i några fall fått sovjetmyndigheternas tillstånd att till officiellt godtagna kyrkosamfund i Sovjetunionen översända mindre upplagor av bibeln. Dylika direktkontakter mellan kyrkliga organisationer eller samfund synes erbjuda den bästa möjligheten för att åtminstone i någon mån nå de syften som motionärerna eftersträvar.” Vad gör man nu? Jag vet inte om jag under mina 14 riksdagsår fått så mycket medhåll av något riksdagsutskott som i just denna fråga. Men trots detta har utskottet mer eller mindre kategoriskt avstyrkt motionen. Nu vet jag ju, herr talman, att det är lönlöst att tala för en sak eller yrka bifall när ett enigt utskott har avstyrkt. Härstår vi nu. Jag har inget yrkande, men jag vågar påstå, att vi återkommer.

Herr talman! De två motionärerna har påyrkat att riksdagen hos regeringen anhåller om att regeringen upptar överläggningar med Sovjetunionen för att öppna dess gränser för kristen litteratur. Båda har i inlägg karakteriserat utskottets svar som resignerat, och det är nog sant. Det är ett resignerat utskottsbetänkande, men det är verklighetstroget. Det är verklighetstroget när utskottet konstaterar att det torde vara ”utsiktslöst att i enlighet med motionärernas önskan uppta regeringsförhandlingar med Sovjetunionen i syfte att öppna dess gränser för införsel och spridning av biblar och annan kristen litteratur”. Vi vet också att den deklaration om mänskliga rättigheter som antagits i FN inte är någon lösning på detta problem. Vi har skrivit att deklarationen utgör ett första steg mot eliminering av intolerans, och förhoppningsvis bör deklarationen kunna följas av en konvention i ämnet, men vi har inte sagt att den skulle vara tillämplig när det gäller denna fråga. Det är helt naturligt att så inte är fallet från den synpunkten att Sovjetunionen erkänner mänskliga rättigheter endast i den mån som dessa sammanfaller med statens och samhällets intressen. Det finns icke ett utan mängder av auktoritativa uttalanden om den saken. Jag skall bara citera ett officiellt sovjetiskt pressmeddelande som kom häromdagen. Det lyder: ”I väst kan man ibland höra resonemang om att sovjetmedborgarnas frioch rättigheter i och för sig är tillräckligt omfattande men att de omintetgörs av att deras tillämpning görs avhängig av hela samhällets intressen. I Sovjetunionen ser man inte detta som någon motsättning, eftersom man anser att individen får verklig frihet om hans eller hennes verksamhet och rättigheter förverkligas inom ramen för det sociala framåtskridandets allmänna inriktning.” Detta uttalande är alltså ett klart uttryck för den officiella inställningen. 161 Att den religiösa litteraturen och verksamheten inom kyrkor och kyrkosamfund är särskilt utsatt framgår också av en rad uttalanden inte bara gjorda isamband med författningen utan också i partiets ledande tidningar, t.ex. när Pravda förkunnar att ingen försoning är möjlig mellan kommunismen och kristendomen. Det heter så i en artikel i Pravda från februari 1976. Mot denna bakgrund har utskottet som en liten ljuslimt hänvisat till att det numera dock tycks finnas vissa möjligheter till bibelimport. Jag har i min hand ett urklipp ur en svensk tidning den 27 oktober 1978, som återger ett nyhetsmeddelande enligt vilket myndigheterna ger tillstånd till import av 25 000 biblar på ryska. Jag kan inte stå för sanningshalten i denna uppgift.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
Herr talman! När man läser utskottets betänkande och lyssnar på utrikesutskottets ordförande Allan Hernelius konstaterar man hur överens i sak vi motionärer och utrikesutskottets ordförande är i detta fall. Men det är ändå med ett visst vemod man konstaterar att — trots att utskottet är överens med oss motionärer och trots att utskottets ordförande här har deklarerat sin sympati med våra tankegångar etc. — utskottet ändå inte löper linan ut. Utskottet förklarar i stället vilket jag förstår är korrekt att utskottets uppläggning är verklighetsförankrad. Jag vill dock peka på att vi praktiskt taget varje månad här i kammaren diskuterar frågor som gäller Sovjetunionens agerande i olika hänseenden. Vi uttalar kritik och påtalar det oriktiga i sovjetiska handlingssätt, men vi kan aldrig i gärning direkt påtagligt visa att vi tycker att Sovjetunionens agerande är felaktigt. Resignerat och uppgivet konstaterar vi hur läget är. De ståndpunkter som man på sovjetiskt håll deklarerat och försökt få förståelse för i länder världen över håller dock inte. Det är att beklaga att vi inte kan enas om att klart kritisera den av Sovjet intagna ståndpunkten. Som jag sade i mitt första inlägg måste denna fråga aktualiseras på nytt längre fram.
Herr talman! Allan Hernelius hänvisade till en tidningsartikel, där det påstås att 25 000 biblar har kunnat tryckas för spridning i Sovjetunionen. Denna siffra bör dock ställas i relation till Sovjetunionens befolkningstal. Vi bör också komma ihåg att det förmodligen gäller biblar just på det ryska språket. Det finns en mängd minoriteter och ett antal ganska stora folkslag inom detta vidsträckta välde, och på deras olika språk kommer det inte ut någon kristen litteratur. Det är en helt ofattlig verklighet. Man kan tro att det Nr 52 är en mardröm, det kan inte vara sant att det ser ut så 1978 — men det är så. Jag vill dessutom säga att jag tillhör dem som då och då ger ett litet bidrag till biblar, som skall spridas i de här språkområdena, men jag vet genom dem som handhar tryckning och distribution att det är oerhört svårt att distribuera dem. Jag har inte riktigt tilltro till uppgiften att 25 000 biblar skulle ha spritts legalt och officiellt. Jag har en misstanke om att också det varit någon form av det som kallas bibelsmuggling, men det vet jag inte. Jag hoppas att det som uppgivits är sant. Jag tänker på fallet Raoul Wallenberg. Hur många gånger har inte den svenska regeringen försökt komma till tals med företrädare för Sovjet just i den frågan? Är det helt otänkbart att försök till samtal på regeringsnivå från svensk sida, som upprepas och upprepas, kan ha en viss verkan? Jag kanske är för artig emot Sovjetledarna när jag ställer den frågan, men när det gäller något som för dem är en sådan marginalföreteelse, en så obetydlig verklighet som kristendomen, borde de säga: Det är klart att biblar skall få införas eller tryckas.
Herr talman! Jag vill gärna säga, med anledning av Tore Nilssons inlägg, att det råder enorm efterfrågan på biblar i Sovjet. Det förekommer en omfattande svartabörshandel med biblar, och det behov som finns kan inte på långt när tillfredsställas av en och annan import som den nu åberopade - om nu uppgiften är sann. Jag tror att Slaviska missionen räknar med att man har fört in 500 000 biblar i Sovjetunionen under de senaste åren. Det är en bråkdel i förhållande till efterfrågan, men er viss verksamhet finns. Beträffande möjligheterna att förhandla kan jag anföra att jag tror att de ledande i Sovjetunionen är väl medvetna om vad Sveriges regering, Sveriges riksdag och den svenska opinionen tycker om den ideologiska avskärmning som råder i Sovjet, vilken endast i ringa mån tycks ha förändrats genom Helsingforsöverenskommelsen. Det är ett faktum att så är fallet. Var vi står vet man säkert helt klart.

Herr talman!

Till detta kommer att generalförsamlingen år 1971 antog en resolution, enligt vilken FN-dagen skulle firas som helgdag i medlemsländerna.

Som framgår av utrikesutskottets betänkande nr 21 har också motionsyrkanden med förslag om att göra FN-dagen till allmän flaggdag, tillsammans med frågan om införande av enhetlig ordning för rikets allmänna flaggdagar, behandlats av 1949 och 1961 års riksdagar. Vid alla dessa tillfällen ansåg riksdagen att det borde ankomma på Kungl. Maj:t att ombesörja en fast ordning för bestämmande av sådana dagar. Men frågan har också aktualiserats år 1973, genom motionen 1973:412 av herrar Andersson i Örträsk och Hugosson.

I vår motion 1977/78:325 har även vi föreslagit att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag att göra FN-dagen till en allmän flaggdag. Motivet härför är självfallet den breda enigheten kring den svenska utrikespolitiken och vårt lands omfattande engagemang i FN och andra internationella organisationer, där vi aktivt deltar i arbetet för fred och en rättvis världsordning.

Jag har också noterat att resultatet av utredningens arbete förmodligen kommer att presenteras under 1979. Det är självklart att jag i detta sammanhang, liksom mina medmotionärer, helt delar utskottets mening om att man utgår från att de från skilda håll framförda önskemålen om FN-dagen som allmän flaggdag därvid prövas i en positiv anda. Det är nu min förhoppning att regeringen under år 1979 skall fatta ett sådant beslut att FN-dagen görs till allmän flaggdag. Då vi motionärer fått gehör för vårt förslag, har jag inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Riksdagen har på den socialdemokratiska regeringens initiativ beslutat om en delpensionsförsäkring som trädde i kraft från 1 juli 1976. Samtidigt beslutade riksdagen att reformen skulle finansieras helt genom en särskild arbetsgivaravgift på 0,25 96 av löneunderlaget. Reformen är som vi vet unik från internationell synpunkt.

Vi pekade på att vi bör vara ytterst angelägna om att slå vakt om delpensionsförsäkringen, som var en viktig del av det sociala trygghetssystemet, en rättighet som utnyttjas av allt fler människor. Vid utskottsbehandlingen framhöll majoriteten att riksförsäkringsverkets förslag var föremål för beredning inom regeringen och att en proposition upptagande vissa delpensionsfrågor skulle föreläggas riksdagen under maj månad 1978. Med andra ord bedömdes den reservation vi fogat till utskottets betänkande som onödig vid den tidpunkten. För att något fräscha upp kammarledamöternas minne skall jag läsa några citat ur protokollet för torsdagen den 30 mars 1978. Britta Bergström var talesman vid det tillfället. ”Britta Bergström har här pekat på att riksförsäkringsverkets förslag är föremål för beredning inom regeringens kansli. Men, Britta Bergström, detta måste betyda att utskottsmajoriteten var helt klar över att den proposition som kommer att framläggas i maj innehåller förslag om höjningar. I betänkandet står det dock bara att vissa delpensionsfrågor kommer att tas upp i propositionen.” Jag erhöll följande svar: ” När det gäller innehållet i den proposition som har förutskickats komma i maj har vi alla skäl att förutsätta att även den här aktuella höjningen kommer med i bilden. Det är den information jag kan ge. Vi har inte anledning att förvänta någonting annat.” Herr talman! Motionärernas oro besannades. Det kom inget förslag beträffande finansieringen. Det kom ingen proposition över huvud taget. I den proposition vi behandlar i dag, 1978 79, framkommer att regeringen den 29 juni 1978 medgivit riksförsäkringsverket att få disponera skattemedel för tillfällig överföring till delpensionsfonden. I motion 1978/ 79:122 erinrar de socialdemokratiska ledamöterna i socialförsäkringsutskottet om att vi redan under föregående riksmöte uttalade vår oro över regeringens passivitet när det gällde att tillföra delpensionsfonden erforderliga medel. Den aviserade propositionen i maj uteblev således, och den proposition vi behandlar i dag tar inte heller den ställning till avgiftsfrågan. Efter riksförsäkringsverkets under 1977 avlämnade förslag måste det ha stått klart för trepartiregeringen att fondens tillgångar inte skulle förslå att täcka delpensionsutbetalningarna under senare halvåret 1978 och att en snar höjning var nödvändig. Riksförsäkringsverket beräknade, som jag sade förut, underskottet för år 1979 till 296 milj.kr. Den nuvarande regeringen beräknar nu att underskottet sannolikt kommer att bli 450-500 milj.kr. vid 1979 års utgång och att skattemedel till motsvarande belopp kommer att förbrukas för utbetalning av delpensioner. Denna överföring menar vi kommer att vara alltför länge för att kunna anses som tillfällig. Nu har emellertid regeringen lagt fram en ny proposition, 1978/79:69, och där föreslår man att arbetsgivaravgiften skall höjas. Men höjningen kan inte träda i kraft förrän den 1 januari 1980, beroende på att propositionen har lagts fram så sent under året.

Visserligen föreslår regeringen att avgiften skall bli 0,50 96 från den 1 januari 1980 i stället för, som riksförsäkringsverket föreslagit, 0,45 96 från den 1 januari 1979. Herr talman! Jag har nu inga praktiska möjligheter att yrka bifall till vår motion, beroende på att ärendet behandlas så sent och att tiden för avlämnande av motioner med anledning av den proposition som föreslår höjningar av avgiften ännu inte har gått ut, men vi socialdemokrater slår fast att den oro som vi känner och framfört vid flera tillfällen under detta år har varit berättigad. Regeringens passivitet när det gäller att trygga delpensionsförsäkringens finansiering kommer enligt vår åsikt att få återverkningar på statsbudgeten långt in på 1980-talet.

Herr talman! Doris Håvik var mycket noga med att stryka under att det delpensionssystem som vi nu diskuterar infördes på den socialdemokratiska regeringens förslag.

Det var alltså inte något kontroversiellt förslag som lades fram av den socialdemokratiska regeringen, utan det var ett förslag som mottogs mycket positivt. Det är också riktigt att riksdagen beslöt att delpensionen helt skulle finansieras genom avgifter. Delpensionssystemet har otvivelaktigt blivit en framgång. Det visar att det fanns behov av en ökad möjlighet till individuell anpassning av pensioneringen. Vid det här laget har närmare 60000 människor ansökt om delpension, och det är inte mer än 2 26 av ansökningarna som har avslagits. Det finns anledning att återkomma mera utförligt till själva frågan om delpensionssystemet, när riksdagen behandlar det förslag till utvidgning av delpensionen som Doris Håvik nämnde att den nuvarande regeringen lagt fram. I dag gäller diskussionen bara finansieringen av det hittillsvarande delpensionssystemet. Trots att Doris Håvik gör ansträngningar för att förstora motsättningarna, är vi faktiskt överens om det mesta. Det framgår också av att det bara finns ett yrkande. Vi är överens om att systemet helt och hållet skall finansieras med avgifter. Vi är överens om att avgiften måste höjas. Vi är också ense om att detta av praktiska skäl inte kan ske förrän den 1 januari 1980. Det som vi är oense om är att socialdemokraterna anser att det borde ha skett tidigare, fr.o.m. det kommande årsskiftet. Men även socialdemokraterna har såvitt jag förstår accepterat arbetsmetoden att man, när det uppstår underskott i fonden, får låna av skattemedel. Det innebar även riksförsäkringsverkets förslag; det skulle ha varit nödvändigt även om man hade höjt avgiften från den 1 januari 1979. I en frågedebatt i det här ämnet den 27 november kunde Sven Aspling och jag enas om att pensionernas utbetalning garanteras även med det förfarande som nu har valts. Det är alltså inte fara för att lånet av skattemedel på något sätt skulle äventyra detta. Därför är det myckna användandet av ordet oro i sammanhanget en aning missriktat. Det skulle, för den som inte följer debatten så noga, kunna tolkas som att det finns anledning för pensionärerna att känna oro. Men det finns det alltså inte, och det är vi överens om. Det är i stället oro för hur detta återverkar på statsbudgeten som socialdemokraterna har uttalat. Det som man nu bråkar om är alltså att staten för ytterligare ett år kommer att låna ut pengar till fonden. Det är en rätt begränsad tvist. Att socialdemokraterna aldrig har några betänkligheter när det gäller att rejält och snabbt höja arbetsgivaravgifterna är väl bekant. Men det är ändå en smula förvånande när man i det särskilda yttrandet — Doris Håvik nämnde det också — talar om att det är fråga om att skattemedel ”förbrukas” för utbetalning av delpension. Vad det gäller är att staten lånar ut pengar — och det brukar man normalt inte anse vara att förbruka medel, om man lånar ut till någon som kan betala igen. Att återbetalning skall ske i detta fall är vi överens om. Därför kan jag inte finna att det är rätt när Doris Håvik säger att detta förfarande innebär ett åsidosättande av beslutet om att reformen skall finansieras med avgifter. Den finansieras och skall finansieras med avgifter. Såvitt jag har förstått har även socialdemokraterna, som jag nämnde nyss, accepterat riksförsäkringsverkets förslag att staten för innevarande år skulle skjuta till skattemedel som lån. Då kan det inte vara något principiellt nytt att man gör det för ytterligare ett kalenderår.

Herr talman! Gabriel Romanus pekade på hur folkpartiet har verkat för att vi skulle få en rörlig pensionsålder. Det vill jag inte bestrida, och det är inte det vi diskuterar. Det är väl ändå ovedersägligt att det var den socialdemokratiska regeringen som lade fram förslaget och som hade utarbetat propositionen. Om nu folkpartiet har denna delpensionsreform som sitt alldeles speciella skötebarn, bör man väl vara ytterligt angelägen om att man följer det beslut som riksdagen fattade att pensionen skall finansieras genom avgiftsuttag. Det är möjligt att ni i trepartiregeringen inte blev på det klara med hur ni skulle klara av detta. Men det vill jag inte gå in på. Där fanns väl olika uppfattningar om arbetsgivaravgifterna kan jag föreställa mig. Men det måste väl ändå bedömas som otillfredsställande att man med skattemedel skall finansiera 450-500 milj.kr. under ett helt år när man inte hade behövt göra det om regeringen hade lagt fram en proposition i så god tid att vi hade kunnat behandla den och genomföra en höjning från den 1 januari 1979. Det innebär ändå en viss skillnad om man för sista halvåret 1978 betalar 64 milj.kr. med skattemedel innan man företar en höjning jämfört med när vi redan nu kan bedöma att vi kanske för 1979 får betala 450-500 milj.kr. via skattemedel. Då är det väl inte fel när vi i det särskilda yttrandet pekar på att detta är ett åsidosättande av riksdagens beslut i samband med reformens genomförande om att den skall finansieras med socialförsäkringsavgifter. Det är en onödig utlåning från staten som kunde ha undvikits om man reagerat litet snabbare.
Herr talman! Jag är tacksam för Doris Håviks senaste inlägg. Det har ytterligare ökat enigheten. Vi tycks vara överens om den här reformens förhistoria — det är bra. Vi tycks också vara överens om att det inte finns någon anledning till oro när det gäller pensionärernas trygghet och utbetalningen av pensionerna. Och vi tycks vara överens om principen att man kan låna av skattemedel när det fattas i fonden. Oenigheten gäller om denna princip skulle tillämpas ett år till. Där är vi fortfarande oense, och det får vi väl leva med. Men det bör ändå kunna konstateras, att finansieringen av reformen sker med avgifter i och med att denna skuld återbetalas.
Herr talman! Riksförsäkringsverket föreslog en uppräkning från 0,25 96 till 0,45 96 från den 1 januari 1979. Denna uppräkning hade väl inneburit att ganska betydande medel tillförts fonden för 1979, ett år som nu kommer att bli ett stort förlustår. Nu föreslår man från folkpartiregeringen att avgiften skall höjas från den 1 januari 1980 från 0,25 96 till 0,5 96 — fem hundradels procents höjning ett år senare än vad riksförsäkringsverket föreslog. Och nu menar man att den höjningen skall innebära att fondens skuld till statsverket successivt elimineras. Men om intresset är lika stort som framgår av de siffror som Gabriel Romanus själv använde kommer det icke att bli någon eliminering, som man hoppas. Då är det inte fel att, som vi gjort i det särskilda yttrandet, uttala en viss oro för att detta får återverkningar på statsbudgeten långt in på 1980 talet. Jag tycker att vi kunde vara överens på den punkten.
He, talman! Vi är överens om att delpensionsförsäkringen skall betalas med avgifter och att skulden skall återbetalas. Och det är klart att den framtida avgiftsnivån alltid måste vara beroende av hur stort intresse det finns för denna form av pensionering.

Då hade vi kunnat avsluta debatten på ett snyggt sätt.